Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på frågan. Den är ställd till justitieministern mot bakgrund av att ersättningarna till nämndemännen upplevs som ett stort problem som måste få sin lösning. Riksdagen begärde en utredning förra året, och den är också tillsatt. Den hanterar nämndemännens ersättningar och kommer att vara klar inom några månader. Detta är inget ekonomiskt problem i normalfallet. Det är fråga om väldigt litet pengar. Det fall som föranlett att jag ställde frågan gäller en nämndeman som får åka 20 mil vid varje tingstillfälle. Då får det naturligtvis också ekonomiska effekter hur dessa regler är utformade. När det gäller resor till arbetet är det en mer permanent situation. Då har man möjlighet att anpassa sitt boende till arbetsplatsen. Men som kommunalt förtroendevald eller som nämndeman är man vald på den ort där man bor, och skall rimligen också bo kvar där, men skall inställa sig till kommunala sammanträden eller till tingsrätten. För att vi skall klara det här på ett rimligt sätt som inte diskriminerar människor i glesbygd — det ju för dem som detta blir ett problem — borde det vara klart uttalat att resorna skall betraktas som tjänsteresor. Jag vore tacksam om statsrådet kunde ge den signalen.

Fru talman! Jag ser att justitieministern nu kommer in i kammaren. Jag skulle vilja råda statsrådet Lundgren att ta några minuters resonemang med justitieministern kring detta. Jag tror att det finns stor förståelse för att nämndemännens situation när det gäller ersättningar inte är tillfredsställande. Den frågan bör få en lösning. De skatterättsliga principerna får inte vara ett hinder.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

Fru talman! Jag vill bara säga att jag instämmer i de synpunkter som Bo Lundgren har framfört här. Redan nu ser man exempel på att personer som hade tänkt flytta ut inte gör det, eftersom det är enklare, rimligare och bättre för dem att stanna kvar i Sverige. Det regeringen redan har uträttat i den här frågan har tydligen burit frukt. Jag tackar för svaret. Jag hade varken väntat eller hoppats på något annat svar än det jag fick.

Fru talman! Christer Lindblom har frågat mig om vad regeringen kommer att göra för att underlätta innovativ verksamhet, där utvecklingsfasen medför mycket stora kostnader för enskilda uppfinnare innan deras idéer kan omsättas i produktion. Regeringen lade i höstas fram en proposition där riktlinjer för en ny småföretagspolitik presenterades. Regeringen anser att en privat, effektiv riskkapitalmarknad utan statlig inblandning bör byggas upp successivt. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i höst med en proposition med konkreta förslag som kan leda till att skapandet av en sådan riskkapitalmarknad underlättas. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande åtgärder just inom de områden som Christer Lindblom nämner, nämligen bättre lånemöjligheter och skattelättnader för nyföretagande och innovativ verksamhet. Ett beredningsarbete pågår med syftet att komma med förslag om lån för nyetablerade liknande det tyska systemet Eigenkapitalhilfe. En departementspromemoria i ämnet remissbehandlas för närvarande. Vidare pågår ett arbete med att utreda möjligheterna att ge någon form av skattestimulanser för teknik och innovationsföretag.

Fru talman! Vi försöker jobba efter ett system med pluralism, mångfald och många olika alternativ som kan utvärderas, därför att jag tror att det i slutändan ger det bästa resultatet. Just när det gäller produkter med långa utvecklingstider har vi i ett antal år argumenterat för de s.k. villkorslånen, som i dag endast stora företag kan få. De har utdelats till Uddeholm, SAAB Scania, Volvo, m.fl. De bygger i praktiken på att den som lämnar lånet kan dra av det skattemässigt och att den som tar emot det får ta upp det som skattepliktigt men oftast kan skriva av det mot utvecklingskostnaderna. Som framgår av namnet på lånet, är det villkorad återbetalning, dvs. man betalar tillbaka det om det går bra med produktutvecklingen, i form av royalty, vinstandel eller något liknande. Det är det som har varit framgångsrikt för den här typen av företag, i synnerhet i USA, och som jag hoppas att vi skall få se även i Sverige, då jag tror att det är mycket angeläget.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om regeringen är beredd att tillskjuta erforderliga ekonomiska resurser för att fullborda det från miljösynpunkt ytterst värdefulla Ringsjöprojektet. Jag vill inledningsvis erinra om att riksdagen år 1985 förklarade Ringsjön och dess tillrinningsområde som ett särskilt föroreningskänsligt område . Detta skedde genom ett tillägg i miljöskyddslagen. Lagändringen innebar att generellt verkande föreskrifter kan utfärdas, så att varje enskild källa inte behöver hanteras separat. Med detta stöd utfärdade länsstyrelsen i Malmöhus län samma år föreskrifter som ligger till grund för de åtgärder som nu genomförs för att minska tillförseln av näringsämnen till sjön. Arbetet med att förbättra Ringsjöns vattenkvalitet bedrivs inom ramen för Ringsjökommittén. Stora insatser har gjort för att förbättra vattenkvaliteten i sjön, bl.a. genom att begränsa inflödet av närsalter från jordbruksmark och minska utsläppen från kommunala och enskilda VA-anläggningar. Limnologiska institutionen vid Lunds universitet har bedrivit ett omfattande forsknings och utvecklingsarbete när det gäller kunskap om sjöns ekologiska förhållanden. Sammantaget har staten, kommuner och enskilda satsat uppemot 100 milj.kr. i Ringsjöprojektet. Naturvårdsverket har satsat sammanlagt 4,1 milj.kr. i två projekt. Det ena rör algodling, där sammanlagt 1,1 milj.kr. satsats. Det andra rör det projekt som Bengt Silfverstrand syftar på i sin fråga. Här avsatte naturvårdsverket 3 milj.kr. för att det sista delmålet för sjöns restaurering skulle kunna genomföras. Det återstår emellertid fortfarande en del arbete för att projektet skall kunna genomföras i sin helhet. Det är västra delen av Ringsjön som ännu inte har åtgärdats. Jag förutsätter att berörda myndigheter och kommuner gör sitt yttersta för att klara finansieringen av det återstående arbetet. Självklart är också restaureringen av Ringsjön en lokal och regional angelägenhet.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på min fråga. Ringsjön är Skånes näst största sjö. Den har sitt utlopp i Rönneå och påverkar på så sätt också vattenmiljön i Skälderviken. Sjön har och har haft en utomordentligt stor betydelse för det rörliga friluftslivet, fågellivet, fisket och tidigare dricksvattenförsörjningen. Den försämrade vattenkvaliteten uppmärksammades redan under 1960 talet, men det var egentligen först genom tillkomsten av en skärpt miljölagstiftning i mitten av 80-talet som mera verkningsfulla insatser för sjöns restaurering kunde sättas in. Det grundläggande miljöproblemet i Ringsjön är övergödningen, dvs. den alltför kraftiga tillförseln av växtnäringsämnen, som förorsakat en besvärande algblomning med åtföljande igenväxning av sjön. Jordbruket svarar för 70 9 av fosfortillförseln till Ringsjön och för 75-80 220 av kvävetillförseln. Avvikelser från rekommenderade gödselgivor och bristfälliga gödselstäder är de allt överskuggande föroreningskällorna. Genom begränsning av näringsläckagen, sanering av avlopp m.m. har nu påtagliga förbättringar i sjöns tillstånd kunnat förmärkas. Någon fullständig lösning av miljöproblemen i Ringsjön är det för tidigt att tala om. En viktig länk i återställningsarbetet återstår, nämligen utfiskningen av s.k. skräpfisk för att ge djurplankton en chans att tillväxa och därmed reducera överskottet av växtplankton. Olof Johansson säger helt riktigt i sitt svar att det är viktigt att ”berörda myndigheter och kommuner gör sitt yttersta för att klara finansieringen av det återstående arbetet”. Låt mig då meddela att de har gjort och nu gör sitt yttersta för att klara av de åtgärder för ca 3 milj.kr. som återstår, men eftersom regeringen har ålagt naturvårdsverket att satsa 30 milj.kr. på EG:s miljöforskning säger verket att man därmed inte har pengar till Ringsjöprojektet. En kommunal och regional angelägenhet är väl också en riksangelägenhet, Olof Johansson, och är det då inte rimligt att regeringen ger ett visst handtag i slutskedet av detta projekt, så att det inte stupar på mållinjen?
Fru talman! Det hör inte till det vanliga att man delar ut pengar i talarstolar. Jag har naturligtvis inhämtat uppgifter om hur det ekonomiska läget ser ut, och det finns ett förslag inom projektet om hur de olika delfinansieringarna skall kunna klaras av. Man har sökt medel från naturvårdsverket. Den senaste uppgiften jag har fått är att det handlar om 800 000 kr. Jag vet att verket för närvarande undersöker finansieringsmöjligheterna på det här området, och det är därför som jag i mitt svar åberopar detta.

Fru talman! Jag har noterat att naturvårdsverket så sent som den 19 februari i ett brev till Malmöhus läns landsting har gjort sin bedömning. Den innebär bl.a. att projektet måste fullföljas fullt ut, med reduktionsfiske även i västra Ringsjön för att de förbättringar som har uppnåtts i Sätoftasjön och östra Ringsjön inte skall riskeras. Det är naturvårdsverkets besked. Vad vi därefter har att vänta på är naturligtvis naturvårdsverkets slutliga ställningstagande i frågan, i vilken utsträckning man kan klara av finansieringen. Det finns inga medel budgeterade på miljö och naturresursdepartementet, och därför är mitt svar formellt i den delen. Naturvårdsverket har uttalat sig på detta sätt, och så här ser kraven på delfinansiering ut. Sedan får naturvårdsverket naturligtvis ta ställning i frågan och föreslå den finansiering som man anser nödvändig.
Fru talman! Jag noterar att vi uppenbarligen är överens om det angelägna i att kunna avsluta ett projekt, där man kan säga att statsmakterna, regering och riksdag, har skapat grunden för denna nödvändiga, viktiga och delvis lyckosamma miljösanering. Jag noterar också att Olof Johansson har gett den intressanta upplysningen att naturvårdsverket nu på nytt prövar det som för bara tre veckor sedan till synes var omöjligt. Även om jag har full förståelse för att Olof Johansson inte på regeringens vägnar kan utdela pengar från talarstolar, noterar jag den öppning som det innebär att han har varit i kontakt med naturvårdsverket. Jag utgår från att Olof Johansson, liksom jag, ser det som mycket angeläget att naturvårdsverket klarar av det här. Om man inte gör det, är det åtminstone möjligt att återkomma till regeringen.

Fru talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att råda bot på de missförhållanden som påtalats i en rapport från en kommitté inom Europarådet. Jag vill först säga något om bakgrunden till rapporten. Sverige är anslutet till Europarådets konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt konventionen skall en särskild kommitté upprättas som kan besöka de platser i konventionsstaterna där personer som är berövade sin frihet är placerade, och efter avslutat besök skall kommittén avge en rapport till den stat som har granskats. Kommittén var i Sverige i maj förra året och besökte då bl.a. tre kriminalvårdsmyndigheter, nämligen Kronobergshäktet och riksanstalterna Kumla och Hinseberg. Jag begränsar mig här till kommitténs synpunkter på Kronobergshäktet, eftersom det är den frågan som Birgit Henriksson tar upp. Kommittén kritiserar främst rastgårdarnas utformning, dålig ventilation och brist på gemensamhet. Någon kritik riktas däremot inte mot personalen. Jag ser allvarligt på den framförda kritiken. Jag har redan i tidigare sammanhang sagt att kritiken i stort sett är berättigad och att förhållandena inte är acceptabla. Det har jag själv konstaterat när jag nyligen besökte Kronobergshäktet. Arbete pågår med att avhjälpa bristerna. Genom ombyggnad av Kronobergshäktet kommer många av de brister som kommittén påtalar att kunna rättas till. Det blir bättre lokaler för besök, gemensamhetsvistelser och sysselsättning för de intagna. Ventilationen kommer att förbättras. Rastgårdarna byggs om så att intagna som inte har restriktioner kan få möjligheter till gemensamhet i samband med den dagliga promenaden. Jag kan alltså konstatera att det är aktuellt med åtgärder av olika slag för att komma till rätta med de missförhållanden som kommittén pekar på. För dagen krävs därför inte något ytterligare initiativ från min sida, men jag följer frågan om förhållandena på Kronobergshäktet för att se till att dessa blir acceptabla.

Fru talman! Jag ser just ventilationen som det allvarligaste problemet. Redan innan vi hade resultatet från kommittén var arbetet påbörjat med att åtgärda detta. Det är viktigt att vi sätter kritiken i relation till verkligheten. Kritiken har naturligtvis fått publicitet. Men vi skall komma ihåg att på den övervägande delen av svenska anstalter i form av fängelser och häkten är förhållandena klart mycket bättre än vad vi kan finna på de flesta håll i världen. Den utredning man gjort när det gäller svenska förhållanden har inte utförts på grund av att man förväntat sig särskilt svåra förhållanden i Sverige, utan man har lottat mellan länderna, och då råkade Sverige hamna bland de första som skulle undersökas. Vi kommer nog att få ytterligare rapporter från andra håll som vi får anledning att jämföra med den svenska.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag är mycket förvånad över att Ingela Mårtensson inte läst på bättre innan hon framställer en fråga. ”Detta är en betydelsefull kursändring i säkerhetspolitiken som borde vara föremål för ställningstagande i riksdagen.” Men här har vi en proposition från den gamla regeringen. På s. 201 i den står exakt vad vi har tänkt göra. Detta har godkänts av riksdagen och försvarsutskottet. Jag har papperet här. På s. 127 står att läsa precis vad försvarsutskottet då tyckte. Sedan återkommer den nuvarande regeringen till frågan på s. 85 i den proposition om totalförsvaret som just har avlämnats. Dessutom har frågan dragits av mig i utrikesnämnden i november förra året. Utrikesnämnden, inkl. Ingela Mårtenssons partivänner, ställde sig helt bakom vad som sades. Jag vill inte bryta utrikessekretessen genom att säga vilka positiva ord som från en representant för den gamla regeringen riktades i detta avseende. Herr talman! Jag måste ändå säga att både den nya regeringen och den gamla sällan varit så noggranna med att informera riksdagen som just när det gällt den här frågan. Uppenbarligen har Ingela Mårtensson innan hon framställde sin fråga inte läst vad försvarsutskottet och riksdagen i anledning av propositioner faktiskt har sagt. Om Ingela Mårtensson vill skall jag naturligtvis, om tiden medger, läsa upp vad riksdagen har sagt i just detta ämne.
Herr talman! Delvis framgår det av svaret. Det talas som sagt om att man skall överväga. Men det är väl en sak att säga att man skall överväga och en annan sak att faktiskt begära kontakter för ett samarbete. När det gäller försvarsindustrin och dess möjligheter att exportera kommer man, att döma av den utredning som gjorts, att föreslå ett närmare samarbete. Men det är något som riksdagen skall ta ställning till, innan det blir en reell debatt om att vi verkligen skall gå in i ett samarbete och på det här viset liera oss med en allians. Jag anser inte att vi är alliansfria om vi gör så. Det är ju fråga om säkerhetspolitik när man samarbetar om att utveckla och sälja vapen. Jag kan inte förstå annat än att det är fråga om en kursändring.
Herr talman! Om det är en kursändring har Ingela Mårtensson varit med och röstat för den om hon var närvarande i kammaren vid det aktuella tillfället. Det är väl alldeles självklart att man, innan man deltar i något arbete, tar " kontakt med den organisation som finns för att förhöra sig om vilka möjlig heter till kontakter som finns. Sverige har inte sökt medlemskap i IEPG. Vi har inte sökt observatörsstatus. Vi har inte sökt någonting. På tjänstemannanivå har kontakter tagits i enlighet med vad riksdagen har sagt och i enlighet med vad utrikesnämnden har informerats om och ställt sig bakom. Jag vet att Ingela Mårtensson inte tycker om försvar. Men jag tycker att hon ändå borde läsa riksdagstrycket innan hon ställer en fråga av det här slaget. Ärendet är utomordentligt noga berett.
Herr talman! Varför kunde man inte i försvarspropositionen ha skrivit att man redan har begärt sådana här kontakter? Varför skriver man fortfarande att man skall överväga saken? Detta förstår inte jag. Det vore väl hederligare att säga att vi har begärt kontakter. I regeringsdeklarationen står det vidare att vi skall vara alliansfria. När man då begär att få samarbeta med en allians — även om detta inte är formaliserat inom NATO är det ju ändå NATO-länderna som står för denna samarbetsgrupp — tycker jag att det vore hederligare att först ha en debatt här om huruvida vi kan ha ett sådant nära samarbete med NATO-länderna.

Herr talman! Jag tycker att vi först skall diskutera huruvida vi skall vara oberoende eller inte. Om vi inte skall vara alliansfria och oberoende, utan skall samarbeta tätt med en militär allians, tycker jag att vi innan man begär ett sådant samarbete skall föra en diskussion om detta i riksdagen. Nu undrar jag, Anders Björck: Är det några sakfel i artikeln i Svenska Dagbladet? Är det inte riktigt att man har begärt ett samarbete?
Herr talman! Artikeln är inte korrekt. Det händer ibland i tidningar, och om Ingela Mårtensson hade tagit det litet lugnt och först hade läst vad riksdagen och hon själv har beslutat, hade hon kunnat få fakta i målet. Det står i försvarsutskottets betänkande 1990/91:FöU8 att det finns särskild anledning att överväga svenska relationer till IEPG. I det läget vore det väl orimligt om inte ett brev skulle få sändas till IEPG. Det har alltså skett under den förra regeringens tid.

Herr talman! Vi talar fortfarande om olika saker. I det ena fallet är det fråga om att man kan överväga ett samarbete, i det andra gäller det att man direkt begär ett sådant hos denna grupp. Det här skall bli min sista replik, men jag vill säga att detta är en så stor kursändring i den svenska säkerhetspolitiken att vi bör föra en bred diskussion här, om vi skall gå in i ett nära samarbete med en allians eller i varje fall med allierade länder. I samarbetsgruppen finns bara länder som tillhör NATO. Min fråga är: Är det meningen att vi, som tidigare har hävdat vårt oberoende och vår alliansfrihet, nu skall gå in i ett intimt samarbete med NATO länder? Jag tycker att det är så väsentligt att vi borde föra en seriös debatt här i riksdagen om detta.

Herr talman! Det menar jag inte heller att man skall kunna göra. Vad vi väl är överens om här är att det krävs fortlöpande information. Men den som i första hand är ansvarig för att personalen får den informationen och att myndigheten fungerar i det här avseendet är faktiskt varje myndighetschef.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att Gagnefs kommun inplaceras i stödområde. Inledningsvis vill jag erinra om att regeringen i budgetpropositionen påpekat behovet av långsiktighet när det gäller inplaceringar i det ”permanenta” stödområdet. Mot bl.a. denna bakgrund föreslår regeringen inte några förändringar av detta stödområde. Regeringen har möjlighet att tillfälligt inplacera kommuner i stödområde. Under våren kommer regeringen att göra en ny bedömning av vilka orter som har sådana problem att de motiverar en inplacering i tillfälligt stödområde. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet, och jag är därför inte beredd att i dag kommentera enskilda kommuners inplacering i stödområde.

Herr talman! Det råder inte något tvivel om att Bengt-Ola Ryttars hemkommun har problem i dag. De siffror som Bengt-Ola Ryttar nämner är mycket höga. En öppen arbetslöshet på 10 20 är icke godtagbar. Jag vill också kommentera Bengt-Ola Ryttars synpunkter att våra små arbetsmarknader behöver kompletteras. Det är nödvändigt för att få en större bredd och därmed en mindre sårbarhet, så att det inte blir som i t.ex. Bengt Ola Ryttars hemkommun när ett stort träföretag läggs ner. Därför är det nödvändigt att medvetet arbeta för att bredda de mindre kommunernas arbetsmarknad, inte minst med tjänsteföretag. En blandning av tillverkande företag och tjänsteföretag och service över huvud taget måste vara målsättningen. Inom den närmaste månaden kommer jag att bilda mig en uppfattning om hur samtliga kommuner har det. Därefter lägger jag fram ett förslag för regeringen för beslut.
Herr talman! Jag tycker att detta låter hoppfullt. Verkligheten är så pass bister att arbetsmarknadsministern kommer att reagera på rätt sätt. Han kommer att få mera underlag för sitt beslut vid en uppvaktning som kommunen kommer att göra inom den närmaste tiden. Jag ser framtiden an med tillförsikt och litar på att arbetsmarknadsministern gör sin plikt i denna fråga.

Herr talman! Låt mig först tacka för svaret. Det var både kort, positivt och koncist. Men jag saknade något om angelägenheten i tid. Låt mig kort belysa varför jag tycker att det är nödvändigt med en forcering. Jag har träffat på ett praktiskt exempel — låt oss kalla honom Kalle Karlsson. Han hade ett arbete, där han tjänade 15 000 i månaden. Han hade också ett extraknäck med en firma, där han lagade TV-apparater. Han förlorade sitt ordinarie arbete och blev arbetslös. Han tänkte då att han skulle kunna ta sig ur det genom att fortsätta med TV-apparaterna och leva på det. Prognosen var att han skulle kunna tjäna 5 000 i månaden. Men där blev det stopp. För att få någon form av ekonomisk trygghet från A-kassan var han tvungen att permanent avregistera sin firma. Kalle var inte dum. Han valde mellan de två, och valde då A-kassan. Det kanske finns flera Kalle Karlsson som väntar. Jag tror att arbetsmarknadsministern, om någon, är pinsamt medveten om situationen ute i landet och behovet av enskilda initiativ. Det är därför jag undrar om det finns någon möjlighet att forcera utredningen t.ex. till ett delbetänkande.
Herr talman! Utredaren har fått en mycket snäv tidsram. Han skall inom ett år lägga fram ett förslag i denna mycket komplicerade fråga. Jag har mött ett flertal fall där det inte har stämt, med arbetslösa och företag som man vill bygga upp eller redan har. Det är inte tillfredsställande. Jag är helt medveten om det problem som Conny Sandholm tar upp. Jag kan omtala att jag så sent som i går kväll satt med utredaren under två timmar. Kanske halva tiden diskuterade vi och analyserade just denna del. Utredaren kommer att göra vad han kan. Däremot kan jag inte lova att det kommer någonting med förtur. Detta är ett ganska kärvt uppdrag.

Herr talman! Det betänkande från trafikutskottet som vi nu skall behandla, handlar om frågor rörande sjöfarten. Det är anslag till den statliga delen av sjöfarten som vi har att ta ställning till. Detta betänkande omfattar ett brett register av olika frågeställningar. Men undantag har i år gjorts för fritidsbåtsregistret. Det görs eftersom regeringen sagt att den skall återkomma i en särskild proposition i ärendet. Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 11 behandlar flera olika frågor i vilka man i likhet med frågan om fritidsbåtsregistret borde avvakta med ett ställningstagande. Det gäller bl.a. frågan om Gotlandstillägget, som vi socialdemokrater anser ännu inte är färdigberedd. Detsamma gäller frågan om rederistödet. Det är inte utskottets personal eller annan personal här i riksdagen vi skall klandra för att dessa frågeställningar finns med i betänkandet. Däremot anser vi att kommunikationsdepartementet borde ha undvikit att ta med dessa frågor i budgetpropositionens bil. 7. Vi anser att frågeställningar som inte är färdigbehandlade eller att förslag till utredningar om sådant som redan är färdigutrett inte bör tas med i budgetpropositionen. Herr talman! Jag vill påstå att stora delar av bil. 7 till årets budgetproposition är ett hastverk precis som så många andra förslag som denna kammare fått från kommunikationsdepartementet under detta riksmöte. Först kommer stora löften, men när vi närmar oss de konkreta besluten eller presentationen av förslagen, läggs helt andra förslag fram. Det är dessa saker i budgetpropositionens bil. 7 som vi socialdemokrater reagerar mot. Det har vi gjort genom att reservera oss mot vissa i betänkandet föreslagna ställningstaganden. Jag skall be att få kommentera dem litet närmare. Det är mycket vi är överens om. Jag skall koncentrera mig på vad som i detta betänkande skiljer utskottsmajoriteten från oss socialdemokrater. Det gäller först och främst majoritetens skrivning angående transportstödet för Gotland. Här har riksdagen under lång tid varit överens om att den s.k. vägprincipen skall gälla, dvs. att transporter till och från Gotland i princip inte bör vara dyrare än transporter på samma avstånd någon annanstans i landet. Detta har vi kunnat genomföra tack vare högstprisregleringen och Gotlandstillägget till transportföretagen. Det är detta som regeringen nu vill slopa och ersätta med någonting annat. Med vad?, frågar vi oss. Det är inte sagt. Det enda som hittills har sagts är att nuvarande stödform är konkurrensbegränsande. Det kanske den är. Men det är den stödform som har fungerat och gett gotlänningarna något så när likvärdiga transportkostnader som för övriga i Sverige. Att det i detta land skall vara regional balans har vi i långa tider varit överens om här i kammaren. Varför skall vi då belasta gotländska transporter med ytterligare 50--60 milj.kr. genom att nu slopa gotlandstillägget och högstprisregleringen innan ett nytt förslag till hur denna regionala balans också i framtiden skall innefatta även Gotland har lagts fram? Det är detta som vi socialdemokrater har så svårt att acceptera. Jag vill samtidigt påpeka att detta är ett typexempel på förslag från just kommunikationsdepartementet. Först kommer ett förslag, sedan får vi se hur vi kan lösa de problem som uppstår. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på förslaget om avskaffande av 1979 års bemyndigandelag och bifall till reservation 1 till betänkandet. Jag skall gå över från frågan om sjöfarten till Sveriges största ö och i stället tala om sjöfarten på Sveriges största sjö, nämligen Vänern. Här kommer enligt min mening nästa hastverk i budgetpropositionens bil. 7. Regeringen säger: Tillsätt en utredning, så får vi se vad som sedan skall göras angående sjöfarten på Vänern. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att det är precis på dagen ett år sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen förordnade Ulf Adelsohn -- han behöver väl ingen närmare presentation -- att utreda Vänersjöfarten. Att den nuvarande kommunikationsministern har föreslagit ytterligare utredning kan väl inte bero på att det var en socialdemokratisk regering som tillsatte den utredningen. Adelsohns utredning är färdig och har utmynnat i ytterligare en utredning som tillsattes på initiativ av landshövdingen i Värmland Ingemar Eliasson. Den utredningen är också färdig. Som vi ser det är ytterligare utredningar helt obefogade. Den Adelsohnska utredningen utmynnade bl.a. i att en ytterligare översyn skulle göras på lokalt initiativ i regionen. Det är den som också är färdig nu. Vi socialdemokrater tycker, med anledning av detta, att det är så märkligt att utskottsmajoriteten fortfarande tycker som kommunikationsministern att Vänersjöfarten bör utredas ytterligare innan riksdagen kan ta ställning i frågan. Jag vill hävda att det borde vara färdigt med statliga utredningar om Vänersjöfarten. Nu måste vi handla. Många av utskottsmajoritetens partikolleger i Vänerområdet tycker också det. Så tycker t.ex kommunikationsministerns egna partivänner i länen runt Vänern. Det gäller bl.a. Ingrid Näslund har motionerat om detta. Så tycker moderaterna runt Vänern med t.ex Stig Bertilsson och Göthe Knutson. Jag kan nog säga att alla ledamöter av denna kammare som har tagit del av vad näringslivet, landshövdingarna, länsstyrelserna och inte minst utredningsmännen själva har sagt om sjöfartens utvecklingsmöjligheter på Vänern tycker så. Herr talman! Låt mig också få citera vad landshövdingarna i de tre länen, Skaraborgs, Älvsborgs och Värmlands län, säger i ett gemensamt brev till oss i trafikutskottet inför den behandlingen: ''Det är enligt vår mening inte erforderligt med ytterligare en utredning om Vänersjöfarten. Tvärtom riskerar ett sådant förfarande att skapa osäkerhet om Vänersjöfartens framtid. På grundval av det arbete som redovisats i den Adelsohnska utredningen vore det av stort värde om statsmakterna, som grund för det fortsatta arbetet, uttalade att Vänersjöfarten har en viktig roll att spela i det framtida transportsystemet på med andra transportslag likvärdiga villkor.'' Vi socialdemokrater vill att riksdagen skall göra det här uttalandet om Vänersjöfarten. Det har vi gjort genom vår reservation nr 4 till betänkandet. Jag yrkar bifall till den reservationen. Jag förutsätter att alla de ledamöter som har motionerat om att det inte behövs ytterligare utredningar också kommer att göra det och bifalla vår reservation nr 4. Då kan vi få möjligheter till en fortsatt sjöfart på Vänern. Då behöver inte sjöfartens framtid där vara hotad. T.o.m landshövdingarna anser ju att den är det med ytterligare utredningar. Jag vill vädja till kammarens ledamöter att ni lyssnar på era partiföreträdare från Vänerregionerna. Herr talman! Vad som är mest märkligt i budgetpropositionen är bil. 7, Stödet till svensk rederinäring. Det är kanske inte så märkligt att förslaget att slopa rederistödet har lagts som sådant. Det har ju den borgerliga regeringen lovat, eller skall jag säga hotat med, sedan den tillträdde. Men att slopa stödet innan någonting annat finns klart om hur svensk sjöfartsnäring skall hanteras är mycket märkligt. Det är återigen ett bevis på hastverk från kommunikationsdepartementet. Det kan i och för sig vara förståeligt att detta kan inträffa om man inte är van politiker och om man är oerfaren när det gäller tidsåtgången för att få fram nya förslag. Det som är oförståeligt är att utskottsmajoritetens företrädare, som i stor utsträckning är erfarna trafikpolitiker, inte inser att sjöfartsnäringen inte är betjänt av den osäkerhet som den nu kommer att hamna i genom att rederistödet skall upphöra innan något annat finns klart. Sjöfolket är definitivt inte betjänt av ett avskaffande av rederistödet. Men det var väl inte heller meningen att ta hänsyn till vad sjöfolket själva anser om sitt arbete. Vi socialdemokrater införde ju för några år sedan ett system med återbetalning av de sociala kostnaderna för anställda inom sjöfartsnäringen. Denna s.k. svenska modell har bidragit till att den svenska handelsflottan fått en positivare utveckling under senare år. Svenska sjömän har känt sig tryggare i jobbet. De har betalat skatt som alla andra, och de har haft samma sociala skydd som alla andra löntagare. Låt mig också hastigt nämna att EG-kommissionen t.ex. har presenterat ett förslag till europeiskt sjöfartsregister. När det gäller sjöfolkets beskattning rekommenderar de den nuvarande svenska modellen med återbetalning av skatt i stället för att slopa den. Men vi här i Sverige skall slå in på en väg som skall inskränka arbetstagarnas rätt att fritt och utan inblandning av staten organisera sig fackligt och låta fackföreningarna sluta avtal om anställningsförhållandena. Vi skall alltså införa diskriminerande regler på svensk arbetsmarknad. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att ställa upp på. Likhet inför lagen skall gälla oavsett ras, religion, nationalitet eller etniskt ursprung. Herr talman! Detta är det märkligaste av det som kommunikationsministern har föreslagit i det ärende vi nu behandlar. Det skall inte längre vara likhet inför lagen inom svensk lagstiftning. Med anledning av den departementspromemoria som presenterades häromdagen angående sjöfartspolitiken och den förväntade proposition som så småningom kommer angående förutsättningar för den svenska sjöfarten, kan jag i dag bara konstatera att vi får all anledning att återkomma till dessa frågor både i utskottet och i kammaren. Jag nöjer mig nu med att yrka bifall till vår reservation nr 5 till betänkandet och avslag på förslaget om avveckling av rederistödet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag påpeka att det också brådskar med att minska miljöföroreningarna från sjöfarten. Man kommer tyvärr inte till rätta med så många av de utsläppen enbart genom beslut här i Sverige, dvs. genom nationella beslut. Vi anser därför att regeringen måste påskynda arbetet med att söka nå bilaterala överenskommelser om gränsvärden för tillåtna svavelutsläpp inom sjöfarten. Vi anser inte, som utskottsmajoriteten gör, att det räcker med att förutsätta att regeringen arbetar så snabbt som möjligt med dessa frågor. Vi kräver i stället att regeringen redovisar för riksdagen hur långt det arbete som den socialdemokratiska regeringen påbörjade med andra länder har framskridit. Detta är innebörden i vår reservation nr 8 till betänkandet. Men, herr talman, jag skall inte yrka bifall till den nu, utan bara konstatera att vi fortfarande står fast vid denna åsikt. Däremot har jag alltså yrkat bifall till reservationerna 1, 4 och 5. I övrigt står vi socialdemokrater bakom vad som sägs i betänkande nr 11 från trafikutskottet.

Herr talman! Gotland skall leva ett bättre liv än vad man gör i dag. Ny demokrati har i ett flertal motioner motionerat om åtgärder som skall förbättra näringslivets förutsättningar på Gotland. De små partiernas motioner avslås som vanligt när förslagen kommer från någon annan än de stora partierna. När det gäller anslagsfrågan, och då speciellt högstaprisregleringen som gäller som lag från 1979, dvs, den lag som säger att lastbilsföretagen får ta ut 0,6 % på nettofakturan i varje särskilt fraktavtal, hade vi för avsikt att stödja regeringen så att denna lag skulle kunna upphöra. Vårt stöd till regeringen att avföra denna lag ligger i linje med vår politik. Denna lag kostar visserligen inte statskassan något, men ändå. Som jag tidigare har sagt har vi inte i något annat utskott fått igenom något som skulle förbättra förutsättningarna för näringslivet på Gotland. Därför ser vi oss tvingade till att åtminstone låta gotlänningarna behålla det lilla de har. Vi tycker dessutom att hela Gotlandsfrågan kanske borde behandlas i ett och samma paket. Därför bör vi inte i riksdagen fatta beslut om Gotlandstillägget utan att åtminstone avvakta sjöfartsverkets översyn av Herr talman!

Under budgetåret 1991 93 har detta ökat till 140 milj.kr. Avtalet mellan staten och Nordström & Thulin fortsätter samtidigt med denna kostnadsexplosion att vara hemligt. Inte ens Sveriges riksdag har någon insyn i den trafik som man anslår pengar till. Hemligstämplingen innebär att riksdagens ledamöter inte ens vet vilka krav staten har ställt på det rederi som har ensamrätt till denna linjetrafik. Detta är synnerligen otillfredsställande. Ny demokrati har i ett flertal motioner föreslagit åtgärder, som jag nämnde tidigare, som innebär att Gotlandsstödet helt skulle kunna upphöra, men som vanligt lyssnar aldrig de stora partierna på de små, men kloka partierna. De avslår även mycket bra förslag. Men skam den som ger sig. Man kan dessutom fråga sig om det är sunt att även fortsättningsvis bara låta ett rederi segla på Gotland. Vi inom Ny demokrati tycker inte detta. Vi som är ett litet parti, fortfarande med litet drag under galoscherna, tänker inte avslå de stora partiernas bra motioner.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 Hela Europa håller på att rusta upp sitt sjöfartskanalsystem. Snart kan man med pråmfartyg skeppa 1 000 ton last mellan Karlstad och Prag. Med tanke på detta skulle det vara märkligt om vi här i Sverige inte värnade det sjökanalssystem som vi har. Ny demokrati stöder regeringen i Trollhättekanalfrågan. Men jag vill på det kraftigaste påpeka att vi gick med på regeringens förslag endast på grund av att vi fick med en s.k. stark skrivning: ''Utskottet förutsätter att utredningsarbetet kommer att bedrivas skyndsamt och att regeringen snarast möjligt för riksdagen redovisar sina ställningstaganden i frågan.'' Fru talman! Jag hoppas nu att denna s.k. starka skrivning, kraftiga skrivning verkligen hörs ända till kommunikationsdepartementet. Dessutom, fru talman, några ord om Vinga lotsutkik. Man kan säga vad man vill om Bengt Westerberg, men duktiga och framstående ledamöter har folkpartiet, bl.a. Bager, Mårtensson och Skårvik. Dessa har väckt en motion angående Vinga lotsutkik som jag till fullo stöder. Nu har det emellertid visat sig att nedläggningshotet kanske inte är så allvarligt som vi befarat. De rapporter som jag har fått från Göteborg säger detta. Men för att markera att denna fråga även innehåller en gnutta tradion vill vi framhålla att Vingafrågan inte bara är en Göteborgsfråga. För vem har inte någon gång gnolat ''Engelska flottan har siktats vid Vinga -- Med anledning av detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 9. Ytterligare ett ärende, fru talman! När satsningen på infrastrukturen hittills debatterats har sjöfartens potential inte beaktats tillräckligt. Här finns nämligen infrastrukturen redan utbyggd, och sjöfarten har möjlighet att ta hand om stora mängder tillkommande gods. Vi förbiser ofta att en givmild natur alldeles gratis försett oss med en infrastruktur, och Archimedes förklarade varför och hur denna kan användas. Havet, vattnet, behöver mycket litet av investeringar och underhåll för att klara av att bära hur mycket gods som helst. När det gäller kommunikationer har Sverige genom färjetrafiken en helt central ställning. Rostock, Sassnitz och Stettin, är knivskarp. Färjestäderna ser dessutom en potentiellt allvarlig konkurrens i Öresundsbron och den tilltänkta fasta förbindelsen över Femer Bælt. Rostock, som redan har en god motorvägsförbindelse söderut, hoppas bli Sveriges inkörsport till kontinenten. Vi kan alltså vänta ett billigt och snabbt transportsätt över södra har minskat Öresundsbrons betydelse. Tyngdpunkten i Europa kommer att förskjutas österut. Alltså blir den kortaste vägen till denna nya marknad över södra Östersjön. Snabba färjor eller kustfartyg kommer att få en allt större betydelse. Det är med anledning av detta, fru talman, som jag tillstyrker motion Jo645, för att fästa kammarens ledamöters uppmärksamhet på att hela södra Sverige på sikt kommer att bli en stor utskeppningshamn. Förmodligen kommer även Karlskrona att ingå i detta storhamnsområde. Även om jag står bakom reservation 13, avstår jag från att yrka bifall till denna, för att spara litet tid här i kammaren, utan jag yrkar endast bifall till reservationerna 2 och 9.

Fru talman! Jag kommer kanske att använda någon minut mer än jag har anmält. Den centraleuropeiska trafikinfarkten kan inom en inte alltför avlägsen framtid leda till en kollaps för transportsystemet i Europa. Trots decennier av lobbyarbete, där biltillverkare och betong och asfaltbolag underblåst satsningar på bilismen, har man inte kunnat åstadkomma en ordning där vägtrafiken kan svälja transportbehovet. Förlusterna i energi, väntetider och förstörd miljö är enorma. Vill vi ha ett samhälle som undviker att gå mot miljömässig och transportekonomisk kollaps, måste resurser styras över till spårbunden trafik, sjöfart och olika typer av kombitrafik. Budgetpropositionen och det här sjöfartsbetänkandet har tyvärr en beklämmande svag profil när det gäller den inriktningen, särskilt vad beträffar sjöfarten. Den offensiva inriktningen saknas. Hanteringen av Vänersjöfarten och Gotlandstrafiken är exempel på velighet och vacklande. Jag kan också instämma i uttrycket hafsverk, som tidigare använts i debatten. De flesta av oss inser nog att om vi vill ha ett civiliserat samhälle som är någorlunda rättvist, måste samhället gå in och korrigera för de regionala obalanser i fråga om transportkostnader som inträffar på grund av själva geografin. Staten måste ta ansvar för att en ö som Gotland har bra kommunikationer med fastlandet. Taxorna är trots nuvarande reglering av sjöfarten på Gotland för höga. Det måste vara möjligt för den bofasta befolkningen att ta sig över till fastlandet utan att bli ruinerad. Det måste också vara möjligt att till någorlunda likvärdiga kostnader som på fastlandet transportera gods till och från ön. Gotland 2 556 kr. för en resa Oskarshamn--Visby tur och retur, med hytt i ena riktningen och stolar i den andra. Det betyder en kostnad på ungefär 100 kr. per mil, dvs. ca fem gånger mer än om de kört på landsväg. Den sänkning av taxorna med 10 % som genomförts fr.o.m. 1 januari 1992 är mot denna bakgrund inte tillräcklig. Troligen är inte heller den ytterligare förstärkning på 10 milj.kr. som vänsterpartiet föreslår tillräcklig, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Jag yrkar därför bifall till min meningsyttring vid mom. 6. När det gäller avvecklingen av den s.k. högstprisregleringen är enligt min mening RRV:s utredning i viss mån bestickande. Rätten till Gotlandstillägget leder ju faktiskt till att ASG och Bilspedition får bättre lönsamhet om de kör mycket på fastlandet och litet på Gotland. Det är möjligt att det är transportföretagen som tjänar mest på nuvarande system. Det är alltså rimligt att man försöker se över det systemet. Samtidigt är det uppenbart att lastbilstrafiken på Gotland är förknippad med längre väntetider, hamn och längdavgifter, biljett och hyttavgifter. Regleringen har också gjort det möjligt för fraktköpare på Gotland att vända sig till SPK, om det funnits misstanke om för höga priser. Tills något bättre system än det nuvarande har redovisats, vore det rimligt att det nuvarande stödet fick vara kvar. Jag kan för min del yrka bifall till reservation 1. När det gäller Vänersjöfarten och Trollhätte kanal delar vi i vänsterpartiet den oro som finns i regionen på grund av det förnyade utredandet. Kan inte utskottsmajoriteten och kommunikationsministern lita på de utredningar som redan har gjorts? Skulle Vänersjöfarten läggas ner och ersättas av lastbilstrafik, skulle ca 3,5 Förstärkningar av vägarna i regionen men tvekan omkring sjöfarten gör att folk börjar bli misstänksamma. Skulle godset föras över på väg, kommer utsläppen av kväveoxider, koloxid, koldioxid och stoft att fördubblas i regionen. Är det miljöpolitik? Adelsohn menade att en så stark ökning av trafiken också skulle öka kostnaderna för trafikolyckorna med ungefär 15 milj.kr.! Ett tillkännagivande enligt reservation 4 borde här ha varit på sin plats. Den redaranpassade sjöfartspolitiken har vi redan haft ett par tillfällen att debattera, och fler torde det bli. När vi i december avskaffade möjligheten att förhindra utflaggning av fartyg, togs det första steget, och nu tas det andra. Skulle nu inte några andra åtgärder vidtas, skulle redarna mer eller mindre tvingas att flagga ut, säga upp svenska sjömän, anställa låglönebesättningar och sänka behörighetskraven. När det eventuellt kommer en proposition om ett internationellt register, får vi se hur mycket antifacklig cynism regeringen vågar prestera. Det kan bli så att svenska fackliga organisationer förvägras rätten att förhandla för låglönebesättningar som har avtal tecknade med korrupta s.k. gula fackföreningar i andra länder. Dessa besättningar kan också vara bundna av avtal som förbjuder dem att ta kontakt med andra fackföreningar. Det skulle innebära ett gigantiskt steg tillbaka på svensk arbetsmarknad. Såvitt jag förstår har EG-kommissionen den 25 januari presenterat ett förslag som ligger i linje med det gamla svenska. Jag yrkar bifall till meningsyttringen vid mom. 15. Krav på samtliga fartyg, oavsett storlek, att ha lots ombord när farligt gods transporteras anser vi vara viktigt. Med farligt gods menar vi då också petroleumprodukter. Inom sjötrafikområdena Stockholm, Mälaren, Göteborg och Bråviken finns ett system för trafikinformation för att minska kollisionsrisken. Det finns möjlighet att utveckla detta system till sjöss till att omfatta även miljöhänsyn och naturskydd. Vänsterpartiet står givetvis bakom de krav som kommer till uttryck i min meningsyttring beträffande momenten 18 och 22, men jag avstår i den delen från yrkande.

Fru talman! Det här betänkandet innehåller ett förslag om att slopa den s.k. högstprisregleringen i Gotlandstrafiken. Det har framgått mycket tydligt av de tidigare talarna. Mot detta förslag har bl.a. Socialdemokraterna har tidigare, i regeringsställning, föreslagit att prisregleringen skall slopas. Men nu, i opposition, intar de en motsatt hållning. Högstprisregleringen på Gotland är egentligen en märklig form av beskattningsrätt för två fraktföretag med trafik på Gotland. Med hjälp av denna beskattningsrätt skaffar dessa två företag ett faktiskt monopol på trafiken, och man anser, som alla monopolister har gjort i alla tider, att det egna monopolet är omistligt och att samhället skulle drabbas svårt om det togs bort. Högstprisregleringen granskades förra året av riksrevisionsverket. Vilka ytterligare utredningar, Jarl Lander, behövs för att granska detta system? De resultat som RRV har kommit fram till är anmärkningsvärda. RRV konstaterar att: ''Varken ASG eller Bilspedition har kunnat redogöra för RRV hur man går till väga för att säkerställa att högstprisregleringen följs. Om transportförmedlingsföretagen kopplar högstprisregleringen till grundtaxan kan detta innebära att transportpriserna i flera fall inte motsvarar de som tillämpas på fastlandet. Skälet är att huvuddelen av dessa debiteras enligt individuella avtal med stora rabatter i stället för med utgångspunkt från grundtaxan. Detta förstärker osäkerheten om i vilken grad högstprisregleringen verkligen gynnar Vad man säger är att här finns anledning att misstänka att priserna egentligen är högre än de skulle ha varit utan reglering. Både ASG och Bilspedition har till RRV uppgivit att de inte tjänar något på trafiken. Fru talman! Det är märkligt att det bakom varje monopolist alltid finns en stor filantrop. Bilspedition har vidare för RRV uppgivit att Gotlandstillägget genererar precis så mycket intäkter att det täcker merkostnaderna för trafiken. Samtidigt konstaterar SPK att de i förhandlingarna med företagen möter kostnadsposter som inte går att verifiera. Detta, fru talman, är oacceptabelt. Det rör sig trots allt om offentliga medel. SPK konstaterar också att kostnader som inte kan verifieras tenderar att överskattas och att öka snabbare än andra kostnader. Till RRV har Bilspedition uppgivit att intäkterna av Gotlandstrafiken är 1--2 % av omsättningen. Man har däremot vägrat att ange hur lönsam den är i förhållande till annan trafik eller hur mycket den bidrar till det totala resultatet. Det är också anmärkningsvärt att det här numera av många ansedda omistliga stödet vid RRV:s undersökning var tämligen okänt bland transportköparna på Gotland. I en fullständigt exempellös kampanj har trafikföretagen nu lyckats skrämma de lokala politikerna på Gotland, och alla här i riksdagen har fått ett upprop där man bl.a. för fram Gotlands Trädgårdsprodukter som skulle drabbas av ett extra fraktpåslag med 800 000 kr. om året och därmed inte längre kunna finnas kvar på marknaden. Siffran är fullständigt ointressant eftersom vi inte får veta hur stor omsättningen är, hur många ton som skeppas och till vilken kostnad detta sker i dag. De beräkningar som RRV har gjort ger inget stöd för tesen att Gotland är särskilt missgynnat ur transportsynpunkt -- vare sig man mäter saluvärde eller förädlingsvärde och vare sig man mäter livsmedelsindustri eller verkstadsindustri. Det är också anmärkningsvärt att ett enigt kommunfullmäktige på Gotland gör detta uttalande till förmån för de Stockholms och Göteborgsbaserade trafikföretagen och mot den egna lokala åkerinäringens önskemål. Fru talman! Utskottet har i det här sammanhanget uttalat sig för den s.k. vägkostnadsprincipen. Att stödja ett sådant förslag är inte särskilt svårt, eftersom lastbilstransporter på väg är faktiskt det dyraste sättet att transportera gods. Välskötta godsfärjor har vanligtvis inga svårigheter att konkurrera prismässigt med landsvägstrafik. Men i kostnaden för vägtransporten skall också, självfallet, alla aktuella kostnader räknas in -- inte bara de statliga vägskatterna. Förarlöner, fordonsslitage och bränslekostnad skall självfallet också räknas in. RRV:s förslag när det gäller högstprisregleringen är entydigt. Man konstaterar att stödet ger upphov till en rad problem och att det är oklart om det verkligen gynnar transportköparna i RRV har vidare gjort bedömningen att transportpriserna inte kommer att öka i samband med en avveckling av högstprissystemet. Utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. I dag har Ny demokrati ändrat sig. Det var ett parti som gick ut med att avreglera och avskaffa monopol, och nu har man ändrat sig och säger att man skall stödja denna orättfärdiga monopolsituation. Frågan om konkurrens i Gotlandstrafiken tas också upp i en reservation av Ny demokrati. Gotlandstrafiken blev egentligen på allvar ett problem först när den blev produkten av en misslyckad varvspolitik. Sedan dess har en enda lång kedja av olika subventionsåtgärder avlöst varandra, och Gotlandstrafiken uppvisar alla vanliga kännetecken på en statligt reglerad nomopolverksamhet, dvs. dålig service, höga priser och missnöjda kunder. En annan uppläggning måste komma till stånd när det nuvarande avtalet går ut 1997. Men tills dess är staten som avtalspartner dess värre låst vid den nuvarande konstruktionen. Socialdemokraterna reserverar sig också, tillsammans med några ytterligare partier, mot den föreslagna utredningen av Vänertrafiken. Här är skillnaden i uppfattning mellan partierna obetydlig. Utskottet är enigt om att kanalen är en värdefull trafikled som bör bättre utnyttjas för transporter i Väst och Mellansverige. Det återstår dock att bestämma hur den i framtiden skall vara organiserad. Det är inte rimligt att kanalen i fortsättningen lever som det enda kvarvarande affärsverket. Det är också viktigt att taxesättningen anpassas så att kanalen får inkomster för trafiken. I dag går större delen av inkomsterna till sjöfartsverket, eftersom större delen av godset betraktas som inrikesgods och därför är avgiftsbefriat. En utredning av dessa frågor är befogad, och den bör genomföras skyndsamt. Det finns också en reservation mot förslaget att rederistödet skall upphöra. Det finns ingen anledning att nu gå in i en debatt om ett speciellt register för svensk sjöfart. En proposition är utdelad, och en departementspromemoria är redan under diskussion och kommer senare under våren till riksdagen. Men som ett andra steg i den nya svenska sjöfartspolitiken -- det första innebar slopandet av flagglagen -- föreslås att det nuvarande rederistödet avvecklas. Socialdemokraterna har reserverat sig mot detta och föreslår oförändrat stöd. Men, Jarl Lander, hur tänker ni er finansieringen av detta stöd? I den alternativa budget som finns det inte med någon utgiftspost för rederistöd. Det går inte att samtidigt hävda att det egna budgetförslaget är bättre balanserat än regeringsförslaget när samtidigt stora och viktiga utgiftsposter saknas. Det rör sig om 300 milj.kr. Socialdemokraterna har inte tidigare använt den metoden. Därför frågar jag än en gång Jarl Lander: Jarl Lander tog upp frågan om miljöaspekten för sjöfarten, men han hade inget yrkande. Jag vill ändå säga att påståendet i den av jordbruksutskottet behandlade motionen att miljöarbetet har avstannat inte är sant. Det bedrivs ett intensivt miljöarbete, kanske framför allt inom sjöfartsverket. Som ett exempel på detta vill jag speciellt framhålla den nya färjan mellan Helsingborg och Helsingör, som kommer att bli ett miljömässigt föredöme. Det kan också, fru talman, vara värt att peka på den nya färja som kommer att gå till Bohus-Malmön och som förses med en omfattande katalysatorrening. Det är faktiskt unikt inom modern sjöfart. Kenneth Attefors tog upp en reservation till förmån för lotsutkiken på Vinga. Ett parti som har förespråkat avreglering och minskade statliga åtgärder ägnar sig här i kammaren åt en hejdlös nostalgi, t.o.m. åtföljd av ett lätt försök till sång. Om ett statligt verk, i det här fallet sjöfartsverket, vill organisera sin verksamhet på ett bättre sätt, får vi inte i riksdagen lägga hinder i vägen. Det som nu lokalt har diskuterats på sjötrafikområdet i västra Sverige innebär att de båtsmän som för närvarande tillbringar sin arbetstid i ett övernattningsrum skulle i stället kunna tillbringa den arbetstiden i utkiken. Därmed skulle man kunna spara in åtta tjänster, som nu enbart är lokaliserade i utkiken. Jag tycker inte att det är någon stor sak, och det är rätt naturligt att människor under sin arbetstid faktiskt också skall förutsättas göra ett arbete. Det vore orimligt om riksdagen i det här fallet skulle detaljreglera för styrelsen i det statliga verket. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Tom Heyman frågar oss socialdemokrater vilka ytterligare utredningar vi vill skall göras för att se till att Gotlandstrafiken skall flyta enligt den vägprincip som vi tydligen är överens om i utskottet. Jag skulle vilja vända på frågan, Tom Heyman. Vad är det för utredning som hittills har gjorts? Såvitt jag förstår hänvisar utskottsmajoriteten till en analys som riksrevisionsverket har gjort. På grundval av den analysen skall vi ta bort högstprisregleringen och Det är inte på det sättet som vi har varit överens beträffande dessa frågeställningar tidigare i utskottet och här i kammaren. Vi vill få till stånd en analys som även belyser effekterna av en successiv avveckling av det här stödet. På det sättet kan vi få reda på om det, som Tom Heyman påstår, verkligen är möjligt att ta bort kostnadstillägget. Vi vill påstå att det inte har gjorts en riktig utredning av detta, utan att det som riksrevisionsverket hittills har gjort bara är en analys av vad högstprisregleringen och Gotlandstillägget har betytt. Vi tycker inte att det kan ligga som underlag för beslut i den här frågan, utan vi anser att de här stödformerna för godstrafiken till Gotland skall vara kvar. Tom Heyman säger också att vi i utskottet är överens om nödvändigheten av Trollhätte kanal, Vänertrafiken osv. Så bra! Då behöver vi nu kanske inte några ytterligare utredningar. Näringslivet, länsstyrelser, landshövdingar, alla som jobbat med frågorna om Vänersjöfarten, har sagt: Låt oss nu få möjlighet att jobba vidare med det här. Låt oss slippa ytterligare statliga utredningar. Är vi överens om att det är nödvändigt med sjöfart inom detta området, låt oss då göra ett uttalande av den innebörden, men inte tillsätta ytterligare utredningar, som i stället skulle kunna lägga en död hand över hela denna verksamhet. Tom Heyman frågar oss också hur vi har tänkt finansiera rederistödet. Jag skulle väl egentligen kunna vara fräck och säga att vi skall ta upp denna frågeställning på samma sätt som regeringen gör. Vi skall tala om det när det finns ett förslag att ta ställning till. Men vi har i motionen skrivit att vi anser att den svenska modellen skall vara kvar, och det betyder såvitt jag kan uttolka det att vi också får se till att få fram medlen härför. Men hur det mer konkret skall gå till kommer vi att tala om när regeringen har lagt fram förslaget till hur den nya sjöfartspolitiken skall utformas här i Sverige.
Fru talman! Det är två frågor som är viktiga att hålla isär i detta sammanhang: högstprisregleringen och Gotlandsstödet. Högstprisregleringen är redovisad i riksrevisionsverkets rapport, och några ytterligare detaljer om den lär vi inte få fram, eftersom de två företag som deltar i detta system inte lämnar några uppgifter vare sig till riksrevisionsverket eller till någon annan. Däremot finns det inget förslag från regeringen om att Gotlandsstödet skall tas bort. Det är väl värt att poängtera i detta sammanhang att Gotlandsstödet i år mer än fördubblats. Årets anslag ligger på 140 milj.kr. Det finns kanske anledning att se över hur detta kommer att se ut i en framtida situation när det nuvarande avtalet löper ut. Men det är viktigt att vi håller isär dessa två frågor. Det är inte bevisat att högstprisregleringen har någon positiv effekt för näringen. Tvärtom bidrar den till att upprätthålla ett skadligt monopol på När det sedan gäller budgetpolitiken kan jag bara citera direkt ur motion Fi202, där Socialdemokraterna säger: ''Denna politik genomförs inom ramen för en ansvarsfull budgetpolitik med ett mindre budgetunderskott än regeringens förslag.'' Här kommer nu ett förslag om att man skall öka subventionen med 300 milj.kr. Det finns ingen sådan kostnadspost i sammanställningen i Socialdemokraternas budgetmotion. Det här hänger faktiskt inte ihop,
Fru talman! Vi är överens om Gotlandsstödet, Tom Heyman. Det är bra att det går upp till den nivå som presenteras i förslaget. Men vad vi inte är överens om är högstprisregleringen och Det är ju så, som riksrevisionsverket har kommit fram till, att ett slopande av detta betyder en merkostnad på 50--60 milj.kr. för de transporter som går fram och åter mellan fastlandet och Gotland. Vi socialdemokrater är nu inte beredda att säga ja till att det skall drabba gotlänningarna. Enighet har ju förelegat om att det skall råda s.k. regional balans i vårt land.
Fru talman! Riksrevisionsverket säger inte detta. Tvärtom framhåller det uttryckligen i sin rapport att man inte kan se någon förhöjning av kostnadsnivån i Gotlandstrafiken om detta stöd slopas. Den konkurrens som i stället skulle uppstå i trafiken skulle komma gotlänningarna till del.

Fru talman! Jag tar till orda med anledning av den fråga som just har aktualiserats vad gäller taxorna i godstrafiken på Gotland. Det handlar om högstprisregleringen och Gotlandstillägget. Låt mig först säga att jag instämmer i Tom Heymans redovisning av utskottsbetänkandet och majoritetsskrivningarna i de olika bitarna. Men som har framgått av diskussionen -- bl.a. här i kammaren -- finns det olika uppfattningar om och olika analyser av vad en avveckling av systemet med högstprisreglering och Gotlandstillägget kommer att leda till. Riksrevisionsverkets, länsstyrelsens och Gotlands kommuns analyser pekar i helt olika riktningar. Det kan finnas anledning till att vi otvetydigt bör vara klara över vilka effekterna blir innan vi tar ställning här i riksdagen. Fru talman! Jag skulle därför vilja föreslå att vi återremiterar det här ärendet till trafikutskottet för ytterligare beredning. Om jag har förstått de formella reglerna rätt, kan man inte bara lyfta ut den här delen för en återremiss utan hela ärendet måste återremiteras. Skälet till mitt återremissyrkande är att vi än en gång skall studera den del som gäller högstprisregleringen och Gotlandstillägget. Jag har bland de olika partiernas företrädare förvissat mig om att vi kommer att få igenom återremissyrkandet. Därför vädjar jag till kammaren att inte ta någon ytterligare stor, uppslitande debatt om den här delen av betänkandet. Låt oss se över detta i trafikutskottet, så återkommer vi till kammaren igen. Jag yrkar således på återremiss.

Fru talman! Det är litet märkligt att Centern börjar lyssna på vad partivännerna på Gotland har sagt i det här ärendet. Vi skall från socialdemokratisk sida inte motsätta oss en återemiss av ärendet. Vi förutsätter nu att det Elving Andersson har sagt betyder att vi kan få en riktig genomlysning av vad högstprisregleringens och Gotlandstilläggets avskaffande innebär. Vår uppfattning är naturligtvis den som jag tidigare har redovisat, och vårt yrkande står kvar vad gäller reservationerna. Men vi yrkar ändå bifall till återremissen. Om återremissen faller, står våra yrkanden kvar.
Fru talman! Jag vill bara anmäla att det inte skall behöva finnas någon tveksamhet hos majoritetens företrädare om vilka förslag man röstar igenom i kammaren. Om en återremiss kan bringa större klarhet i detta ärende kan det vara en bra utväg. Vi kommer från moderat sida inte att motsätta oss detta. Vi kommer att stödja ett återemissförfarande.

Fru talman! Det finns åtskilligt att säga om Gotlandstrafiken, dess prisnivå, turtäthet, bekvämlighet osv. Jag skall inte ta upp någon diskussion om dessa frågor i dag. Det pågår en översyn av Gotlandstrafiken hos sjöfartsverket. Jag hoppas att våra förhoppningar om att det skall bli en rejäl översyn och att den skall ge ett gott resultat inte kommer på skam. Sedan till frågan om högstprisregleringen av frakttaxorna till Gotland. Jag är rädd att jag gör Elving Andersson besviken, men den debatt som redan har förekommit här i dag visar att det finns ett behov av att vi -- även om det skulle bli en återremiss -- skickar med till utskottet gotlänningarnas funderingar och ganska bestämda åsikter i denna fråga. Jag kommer, fru talman, att ta tillfället i akt att föra fram de åsikterna. Det är i dag inte dyrare att frakta en vara till Gotland. Det kan vi hävda. Det är en nyckelfråga för oss som arbetar med att få företagsamhet och annan verksamhet till Gotland och att bevara den verksamhet som vi har. Det har varit oerhört väsentligt att kunna peka på detta, eftersom det har varit en sådan turbulens kring Gotlandstrafiken de senaste åren. När man har propagerat för verksamhet på Gotland har man mycket ofta fått höra repliken: Men är det inte förfärligt dyrt? Det har då varit viktigt för oss att kunna hävda att våra fraktkostnader är likvärdiga med fraktkostnaderna i övriga landet. Det gotländska näringslivet är en känslig växt. Den är inte svag och liten, även om den är litet för liten. Näringslivet är känsligt så till vida att man är mycket beroende av att transporterna fungerar på ett bra sätt. Gotländsk industri består till stor del av livsmedelsindustri. Vårt näringsliv baserar sig mycket på jordbruksprodukter. Förädlingshalten är ofta låg, och därmed är fraktandelen i den totala kostnaden stor. Det medför att det här är ett sårbart system och att merkostnaderna i den konkurrenssituation vi befinner oss i är svåra, för att inte säga omöjliga, att ta ut. Om man tänker efter är det inte så svårt att räkna ut att det finns vissa fördyrande moment när man fraktar varor till och från Gotland. Man måste t.ex. vänta på färjans avgångstid, som större delen av året inträffar en gång per dygn. Det finns stora företag på Gotland som även finns i andra delar av vårt land. Detta får effekter även för dem. De enskilda företagen kan förvisso utjämna kostnaderna mellan de olika enheterna i landet. Men däremot kan detta få ett företag att ta steget och säga att enheten på Gotland skall läggas ner. Vi har sett tillräckligt av det. Jag behöver bara nämna sockerbruket i Roma som ett exempel. Fru talman! Jag ägnade större delen av den sammanträdesfria veckan och även annan ledig tid under året till att besöka gotländska företag, större och mindre. Länsstyrelsen har också tagit fram mycket underlag i det här fallet. Jag vågar påstå att vi har ganska bra belägg för hur det här skulle slå. Jag har bett de olika företagen att precisera vad det här skulle innebära i pengar för dem. Det gäller en halv miljon här, en miljon eller två miljoner där osv. Man kan tycka att det inte är så stora siffror. Man skall emellertid komma i håg att de gotländska företagen ofta är små. När jag har bett dem att översätta det här i arbetstillfällen har en del sagt att det innebär att de i fortsättningen inte kan ta någon verksamhet från fastlandet. Man måste kanske göra sig av med fyra arbetstillfällen. Sammantaget är det här förödande för gotländskt näringsliv. Det värsta är inte de som säger hur många arbetstillfällen det gäller om det här slår igenom, utan de som säger att det inte spelar så stor roll för deras företag bortsett från att det kanske inte är intressant för dem att verka på Gotland i fortsättningen. Det här är bakgrunden till att vi från Gotland har skrivit, ringt och talat. Jag tror att alla gotländska partiföreträdare har haft kontakter med sina motsvarigheter i riksdagen. Landshövdingen, länsstyrelsen och Gotlands kommunfullmäktige har agerat. Jag tror att det var Tom Heyman som sade att några företag har skrämt upp de gotländska politikerna. Jag vill påstå, Tom Heyman, att gotländska politiker känner så väl till det gotländska näringslivet att de inte behöver bli uppskrämda av någon tillfällig opinionsyttring från något företag. Man vet vad det handlar om. När företagen kommer till oss har vi bakgrunden ganska klar för oss. Det är inte fråga om att de ringer och säger att nu måste ni agera, och då blir vi mycket rädda och drar i gång en stor apparat. Jag tror egentligen inte att det var detta Tom Heyman avsåg. Men om det var det, så var det en förolämpning mot Gotlands kommunfullmäktige som enhälligt -- med sina 71 ledamöter från sju olika partier -- stod bakom det papper som jag i förra veckan stoppade i vartenda ledamots postfack här. Jag vill också säga, fru talman, för det är viktigt att få det sagt, att vi gotlänningar älskar inte högstprisregleringen och Gotlandstillägget. Vi tycker inte att det här är den bästa konstruktion man kunde komma på. Det behöver inte alls se ut på det här sättet, men en utjämning av något slag måste vi ha. Skall det vara en öppen marknad måste det även vara en konkurrens på lika villkor. Därför vill jag hävda att ett beslut i enlighet med reservation 1 hade varit det bästa i dag, och jag beklagar att det har framförts ett förslag om återremiss, det försenar hela ärendet. Först och främst tycker jag att man borde kunna bryta ut just den här punkten, eftersom det är en så klart avgränsad fråga, och inte behöva återremittera hela ärendet. Om nu alla är överens om återremiss skall jag inte ställa något motyrkande, men jag är ändå mycket tveksam till denna hantering. Det som Elving Andersson vill att man skall titta på är precis vad som står i reservation 1, nämligen att underlaget är otillräckligt för ett beslut och att regeringen inte mäktat ta fram något alternativt förslag; i avvaktan på ett regeringsförslag bör något beslut inte fattas. Det är egentligen exakt detta Elving Andersson vill ha fram, så har det inte gått partitaktik i frågan hade vi i dag kunnat bli överens om att bifalla reservation 1. Slutligen, fru talman, vill jag säga endast några ord om reservation 3, som handlar om offentliggörande av avtalet mellan staten och Nordström & Thulin. Det här är en fråga som länge varit aktuell och som upprört känslorna här i riksdagen och även på Gotland. Vi tycker det är märkligt att vi inte skall känna till innehållet i avtalet. Jag har gett uttryck för detta förut från denna talarstol, och jag tycker fortfarande att det är en märklig tolkning som lett fram till att inte ens företrädare för kommunen på Gotland, trafikutskottet eller någon annan fått ta del av avtalet. Å andra sidan tycker jag inte att det är riksdagens sak att fatta beslut i enskilda sekretessärenden, precis som utskottet har framhållit. Därför försätter det här mig i en litet knepig situation, eftersom jag dels tycker att avtalet skall offentliggöras, dels tycker att frågan inte bör avgöras i riksdagen. Men jag har lusläst reservation 3 och kommit fram till att vad man förordar är en skrivning där det heter att regeringen bör ''enligt utskottets mening snarast pröva möjligheterna att häva sekretessen''. Det tycker jag också. Jag vet att regeringen har prövat saken tidigare och avslagit framställningen. Men jag anser att kan vi på något sätt påverka hanteringen, så att vi får en bättre insyn i denna för oss gotlänningar så oerhört väsentliga fråga, har jag för avsikt att rösta för reservation 3.
Fru talman! Eftersom Ulla Pettersson har varit på Gotland och från gotländskt näringsliv fått besked om att det skall bli en halv miljon där och 800 000 där i extrakostnader vill jag fråga: Vad är det för siffror? Det måste ju vara siffror som kommer från den kampanj som ASG och Bilspeditionen har fört i syfte att de skall få behålla sitt monopol. Men det här är ju siffror som riksrevisionsverket inte har fått. Man har när det gäller redovisningen till den statliga myndigheten vägrat att uppge egentligen någon siffra av betydelse för att det skall kunna bedömas hurdan utvecklingen varit. Men för fullmäktige på Gotland har man presenterat en rad siffror som på något sätt legitimerar det egna monopolets stora betydelse, och att ön mer eller mindre skulle sjunka om monopolet togs bort. Riksrevisionsverkets slutsats tycker jag är viktig, och den kan gott föras till riksdagens protokoll. Där sägs att RRV anser att en avveckling av högstprisregleringen och Gotlandstillägget bör kunna ske utan att transportpriserna i En konkurrensbegränsning av det här slaget leder alltid till högre priser. Ulla Pettersson kan väl också vid sina företagsbesök hälsa på hos Gotlands åkeriförening, som i dag är praktiskt taget chanslös när det gäller den här trafiken, och fråga vad ett slopande av högstprisregleringen skulle innebära för Åkeriföreningens möjligheter att vara med och konkurrera om det gotländska näringslivets transporter.
Fru talman! Jag har inte bara varit på Gotland -- jag bor på Gotland. Det är inte trafikföretagen som givit mig dessa uppgifter -- jag har faktiskt inte varit i kontakt med dem -- utan det är andra företag som redovisat vad prishöjningarna skulle innebära för deras verksamhet. Jag undrar om Tom Heyman kan garantera att det inte blir någon som helst höjning av de gotländska frakttaxorna om vi genomför ett slopande -- att det den 1 juli 1992 kommer att stå en hel rad långtradare som är beredda att kasta sig över Gotlandstrafiken och att dessa kommer att fullständigt konkurrera ut varandra genom lägre priser. Om Tom Heyman garanterar detta, så kan jag naturligtvis ompröva min inställning. Har Tom Heyman sådana relationer med fraktföretagen att han har möjlighet att ge mig den garantin, så kan vi börja resonera. Jag tycker att Tom Heyman helt och hållet underkänner den utredning som har genomförts av kompetent folk på länsstyrelsen på Gotland, av företrädare för samtliga politiska partier på Tom Heyman frågar efter fanns såvitt jag vet med vid den uppvaktning som gjordes hos utskottet häromveckan. Jag känner inte till om Tom Heyman var närvarande vid uppvaktningen, men jag vet att länsstyrelsens företrädare då hade med sig rätt mycket material från de gotländska företagen. Det är bara att beklaga att kunskaperna om den här frågan är större hos länsstyrelsen på Gotland än i trafikutskottet -- åtminstone delar av trafikutskottet.
Fru talman! Jag var med på uppvaktningen, och jag kan säga att länsstyrelsen inte hade en enda ny siffra att komma med. Det fanns inga nya siffror, utan de enda siffror som länsstyrelsen redovisade var egentligen trafikföretagens uppgifter om att man skulle höja taxan med 60 %. Jag har varit i kontakt med mina partivänner på Gotland, och de tyckte att jag skulle komma ner och titta på situationen. Jag sade att det skall jag gärna göra, men då vill jag också träffa olika företrädare och jag vill ha tillgång till de uppgifter som ni åberopar i alla sammanhang. Jag vill se vilket underlag ni har, och detta anser jag mig kunna bedöma efter 20 års verksamhet som speditör i transportbranschen. Man ringde i går och sade att det är nog ingen idé att du kommer, för vi får inga som ställer upp och lämnar de här uppgifterna. Skadliga monopol leder alltid till för hög prissättning -- det är en gammal sanning. Den nuvarande regeringen företräder ett marknadsmässigt synsätt, vilket innebär att regeringen naturligtvis inte kan garantera att vi kommer att vara i en viss situation den 1 juli 1992 vid färjelägena för Gotlandstrafiken. Men en avreglering av trafiken skulle definitivt leda till en bättre konkurrenssituation, till främjande för näringslivet på Gotland. Det är min fulla övertygelse.
Fru talman! Det var ju tråkigt att Gotlandsmoderaterna inte förrän i går hade fått klart för sig vad de ville framföra till sina företrädare på riksplanet. Jag vet att de andra Gotlandspartierna har varit betydligt snabbare härvidlag, även om uppgifterna har kommit sent på många håll. Som jag sade i mitt anförande är det inte så, Tom Heyman, att vi tycker att det här är ett väldigt bra system. Så är det inte -- vi älskar inte det här. Men låt oss få ett bättre system. Jag måste få ställa en fråga. Regeringen väntar sig att marknadskrafterna skall lösa alla problem på olika områden och även på det här området. Då är det möjligt att det hela rättar till sig så småningom, som Tom Heyman säger. Men vad vill Tom Heyman att jag skall säga till mina gotländska väljare och andra att vi skall göra under tiden? De marknadsandelar vi tappar, de kontrakt som försvinner, de företag som hinner läggas ned, de Gotlandsfilialer som hinner försvinna -- vad skall vi kompensera dem med medan vi väntar på marknadens självläkande krafter, som eventuellt kommer att rätta till det här?